Jag delar Erik Bengtzboes oro över de sjunkande kunskapsresultat i bland annat matematik som syns i såväl nationella som internationella jämförelser. Resultaten i bland annat PISA-studien från 2012 ställer krav på oss att reagera och agera.Svenska elevers resultat har sjunkit i de nationella och internationella kunskapsmätningarna. Skolan har i dag många mätpunkter, inte minst i de nationella proven i årskurs 3. Skolverkets statistik från 2014 visar att av de eleverna i årskurs 3 som deltog i alla delprov i matematik klarade 65 procent att nå upp till kravnivåerna. Regeringen ser allvarligt på detta.God läsförmåga kan också vara avgörande för resultaten i matematik. Enligt en djupgranskning som Skolverket utfört av de sjunkande kunskapsresultaten i matematik kan 70 procent eller mer förklaras av elevers bristande läsförståelse.Det är grundläggande för alla barns och elevers kunskapsutveckling att de får stöd och stimulans från första början, i förskoleklassen om så behövs. Tidiga insatser är ofta avgörande för att elever ska lyckas med sina studier.

Detta vill vi uppnå genom att vidta åtgärder för att höja lärarnas löner och också göra satsningar på kompetensutveckling för lärare.Utökningen av karriärtjänster ligger fast i regeringens budget. Vi bygger ut statsbidraget för karriärsteg i skolan till ca 1,5 miljarder från och med 2017. Det motsvarar ca 17 000 förstelärare, alltså ungefär en lärare per arbetslag.Det ingår också åtgärder för att öka tillgången till lärare med specialpedagogisk kompetens med huvudsakligt fokus på lågstadiet. I vår budgetproposition fanns också en särskild satsning på nationella skolutvecklingsprogram med systematiska och långsiktiga insatser för att utveckla och förbättra skolor. Några motsvarande förslag återfanns inte i de borgerliga partiernas budgetförslag.Det goda pedagogiska ledarskapet är viktigt för all matematikundervisning och därmed för elevernas måluppfyllelse i matematik. Därför genomförs kompetensutvecklingsinsatser för förskolechefer och rektorer. Regeringen bereder just nu rektorsutredningen.

Fru talman!

Enligt IFAU har kunskaperna sjunkit ända sedan 1982.Bedömningsstöd, läsa-skriva-garanti och tidiga insatser är absolut viktiga inslag för att stärka elevernas kunskap överlag och också matematikkunskaperna. Det gäller även läsförståelse, som vi har varit inne på.OECD var i Sverige i måndags - i går. Man hade en gemensam presentation med utbildningsministern där man gick igenom hur läget egentligen ser ut i den svenska skolan. Man berörde även matematiken.Däremot var inte allt nattsvart. OECD hade ett par punkter där man tyckte att Sverige har tagit steg i rätt riktning de senaste åren.

Man vill inte längre se den, trots att vi vet att matematikkunskaperna brister och att vi har för få timmar.Ändå väljer regeringen att dra ned just på karriärreformen i utsatta områden. De 22 000 förstelärare det skulle bli enligt Alliansens budget har utbildningsminister Gustav Fridolin reviderat ned till 17 000. Det är ingenting annat än en minskad ambitionsnivå.Det som OECD pekar ut som de viktigaste sakerna, nämligen undervisningstiden och lärarna, väljer regeringen att slå dövörat till för och backa ifrån.
Fru talman! Jag delar Erik Bengtzboes analys och beskrivning av vikten av matematiken och dess roll i skolan.Erik Bengtzboe beskriver matematiken som ett språk. Matematiken innebär också en möjlighet för elever att få grundläggande kunskaper och förstå abstrakta sammanhang. Detta är viktigt inte minst när man ska dechiffrera en politisk debatt som denna eller kunna förstå andra av skolans ämnen. På det sättet blir matematiken, på samma sätt som läsförståelsen, en grundkunskap som man behöver ha med sig för skolans andra ämnen.Jag pekade därför i mitt svar på en lång rad åtgärder som vi vidtar och som kan stärka matematiken i skolan. Vi gör satsningar på läsförståelse, som tidigare undersökningar visar är intimt sammankopplad med matematiken, vi har läsa-skriva-räkna-garantin för de tidiga åren, som handlar om tidig uppföljning av matematiken så att alla får med sig grunderna i räkning, och vi gör satsningar på lärare.Jag instämmer i Erik Bengtzboes beskrivning av vikten av karriärtjänster. Jag tycker därför att det är bra att vi fortsätter utbyggnaden till det vi var överens om, nämligen ungefär en karriärlärare per lärarlag.Jag tror dessutom att det behövs en större insats. Vi hade i vår budget ett förslag på upp till 125 miljoner för löneutveckling i de skolor som har de tuffaste förutsättningarna.Vi behöver nationella skolutvecklingsprogram och bygga vidare på den styrka som finns i Mattelyftet och Läslyftet, och vi behöver stärka ledarskapet. Alla de frågorna lyfte jag upp i mitt interpellationssvar.Därutöver behöver vi se över den svenska timplanen. Den ger inte tillräckligt starka garantier för att alla elever ska få de timmar och lektioner de behöver. Det är anledningen till att vi har fått in Skolverkets underlag, som beställdes av en tidigare regering. Det är också anledningen till att den sittande regeringen och de borgerliga partierna har kommit överens om att vi ska fortsätta att föra samtal om timplanen.De samtalen ska inledas i år, så att vi kan få på plats en ny timplan, förhoppningsvis brett politiskt förankrad, så att vi inte hamnar i en situation där skolorna upplever att de ständigt får nya, skiftande, politiska direktiv, ständigt får nya regler i timplanen och ständigt får nya timmar som förs till eller tas bort. Därför hoppas vi kunna lägga fram en sådan timplan i bred förankring så att den kan börja gälla i skolan 2017.Jag hör och ser att de borgerliga partierna vill öka antalet timmar i matematik med 100.

Då får vi ett problem.Jag konstaterar att resultaten i de finska PISA-proven är betydligt bättre i matematik för 15-åringar där som har mindre matematik än de svenska eleverna.
Fru talman!

Den enda möjligheten att göra karriär har varit att sluta undervisa och i stället börja arbeta administrativt på en skola. Att måla upp den bilden tycker jag inte är rimligt.Politik handlar om att prioritera med de resurser som man har - absolut - men politik är också mycket mer än fina ord. Sedan interpellationen skrevs har regeringen släppt sin vårändringsbudget, där det är tydligt att man drar ned på ambitionsnivån i skolan. Insatser som är finansierade och planerade försvinner. Matematikundervisningen ryker. Förstelärarutbyggnaden ryker. Examenspremier för bland annat de speciallärare och mattelärare som du konstaterar att det är brist på och som vi behöver locka fler att utbilda sig till tar ni bort.Hur ska vi kunna få fler lärare som är möjliga att anställa, när ni väljer att dra ned kraftigt, när ni väljer att kraftigt minska incitamenten för duktiga lärare att gå till de skolor där de behövs mest men också för duktiga elever att välja att studera inom de områden där det är brist? Det är helt enkelt så, fru talman, att utbildningsministerns ord inte riktigt stämmer med den politik man faktiskt bedriver.Extra stöd i de tidiga åldrarna är självfallet oerhört viktigt, framför allt för att höja dem som har det allra svårast. Det är tidigt som vi ser att problem grundläggs för många elever. Men pratar man med OECD målas det också upp en klar och tydlig bild av att det inte bara är där det brister i Sverige. Enligt OECD är det framför allt inom de 15 mest toppresterande procenten som vi tappar allra mest. Här hjälper det inte med mer extrastöd tidigt.

Men samtidigt stryker man den finansiering som gör det möjligt att utöka matematikundervisningen.Om det är en prioriterad fråga, om vi är överens om att vi behöver mer matematikundervisning, varför envisas i så fall regeringen med att dra undan mattan för att göra det möjligt? Om det behövs fler matematik och speciallärare, varför drar regeringen undan examenspremien? Om alla dessa insatser behövs, framför allt förstelärare i utsatta områden, varför drar regeringen undan just de insatser som utbildningsministern står och talar sig varm för?
Fru talman! I den vårändringsbudget som vi har lagt fram finns det dock för innevarande år ungefär 1 miljard mer för utbildningsinsatser totalt sett. Vi satsar mer jämfört med den liggande budgeten på utbildningsinsatser för i år. Däremot prioriterar vi om något. Jag kan gå igenom de saker som Erik Bengtzboe tog upp.Erik Bengtzboe hade ett vallöfte som också återfanns i Alliansens budget om att man skulle införa ytterligare 5 000 karriärtjänster. Det motsvarar ungefär 3 procent av lärarkåren. Vi menar att vi i stället behöver komplettera karriärtjänstreformen. Den är bra, framför allt när den används på rätt sätt av huvudmännen ute på skolorna, men den behöver kompletteras med fler olika karriärvägar, fler steg, fler möjligheter för fler lärare att utvecklas i yrket. Därför lägger vi 3 miljarder. De fanns inte med i Alliansens budget.

Då är 3 miljarder trots allt sex gånger mer.När det handlar om insatser i de områden som har det allra tuffast stämmer det också, som Erik Bengtzboe säger, att Alliansen hade ett vallöfte om att 13 miljoner för nästa år skulle tillföras systemet med karriärtjänster i utanförskapsområden. Det är alltså inte de 5 000 karriärtjänster som det ibland har låtit som i debatten, utan det handlar om 175 karriärtjänster i utanförskapsområden.Man ska då veta att den statsbidragsförordning som skrevs av min företrädare har fått väldigt hård kritik för hur den är utformad. Man har i praktiken ritat ringar på kartan och sagt: Skolorna i de här områdena kan få pengar. Det blev jobbigt, när det visade sig att skolorna i några kommuner låg precis utanför ringen. Eleverna bodde inom ringen, men skolorna låg utanför. I Malmö kommun, en av våra mest segregerade städer i landet, var det en enda skola som uppfyllde kraven på att få en karriärtjänst i ett utanförskapsområde. Tror verkligen Alliansen att Malmö kommun har bara en skola som brottas med särskilt tuffa förutsättningar på grund av segregation?Av det skälet har vi sagt: Den modellen tror vi inte på att bygga vidare på. Det är bra med dem som finns. De får fortsätta agera och får finnas inom systemet. Men vi tror att vi behöver ha större satsning på rekrytering och lärarlöner just i skolor med tuffa förutsättningar. I vårt budgetförslag fanns faktiskt upp till 125 miljoner för en sådan satsning, och 125 miljoner är trots allt mer än 13.Ja, här har vi satsningar, och vi vill uppenbarligen samma sak. Jag kan stå här och upprepa: Vi har lagt lite mer på höjda lärarlöner, lite mer på höjda lärarlöner i utanförskapsområden, i det ena fallet sex gånger mer och i det andra fallet tio gånger mer. Men vi vill uppenbarligen samma sak, så det går inte att påstå att regeringen inte vill göra detta.När det handlar om antalet mattetimmar sa Graham Donaldsson, en av professorerna bakom OECD-rapporten, en oerhört viktig sak: Svenska lärare måste få möjlighet att gå från compliance, anpassning till ständigt skiftande politiska direktiv, till ownership, ägarskap, över skolutvecklingen. Ska man kunna gå den vägen kan vi inte ha en situation där vi ständigt ändrar, rycker och river i förutsättningarna för skolan.Det är skälet till att en sådan sak som grundskolans timplan ska avgöras i breda politiska samtal. Vi har bjudit in till dem. Alliansen har svarat att man tänker komma till den typen av samtal. Där ska vi avgöra hur vi gör med antalet timmar i matematik.
Fru talman! OECD var också tydligt med att om det var någonting som man såg som positivt i det svenska skolsystemet på lång sikt var det just att det funnits en politisk stabilitet när det gäller utbildningen. Man upplever inte alls att man ser de tvära kast som utbildningsministern hänvisar till. Tvärtom konstaterar man att Sverige faktiskt är ett föredöme när det gäller att se till att ha en politisk stabilitet och samling kring hur viktigt det är med en allmän och lika utbildning för alla, där alla får den chans som de faktiskt behöver. Jag tycker att det är viktigt att faktiskt hålla sig till hur saker och ting ligger till. Om utbildningsministern nu har ett problem med att han tycker att den föreslagna karriärreformen för förstelärare i utanförskapsområden är för dåligt tillspetsad och att den är för liten, för svag och för dåligt riktad, kan lösningen omöjligt vara regeringens linje att slopa insatsen helt och hållet, där man drar undan 5 000 förstelärartjänster och där ambitionsnivån är lägre. Examenspremien för lärare inom yrken där det är brist försvinner. Då kan man tala hur väl man vill om att man vill öka möjligheterna för kommunerna och huvudmännen att rekrytera. Det spelar ingen roll om det inte finns några lärare att rekrytera. Man drar också ned på matematikundervisningen, trots att vi kan konstatera att det är där som det brister och att det är där som vi ligger efter. När PISA-rapporten kom 2012 argumenterade den dåvarande oppositionen, den nuvarande regeringen, som om OECD:s inslag var heliga och som om det var där sanningen fanns. Väl i majoritet slår man dövörat till och prioriterar i stället helt andra saker. Det är beklagligt, men jag tackar utbildningsministern för hans svar.
Fru talman! Jag ska personligen se till att köpa ett exemplar av Fem myror är fler än fyra elefanter Att lägga 125 miljoner i stället för 13 miljoner på lönesatsningar på skolor i utsatta områden är inte att dra bort en satsning. 125 miljoner är ju mer än 13 miljoner. Att lägga 3 miljarder på att fler lärare ska kunna utvecklas och få en bra löneutveckling är faktiskt mer än att lägga 400 miljoner på fler karriärtjänster. Till dessa saker lägger vi alltså mer pengar. Vi prioriterar detta mer. Det går för oss eftersom vi inte håller alla skattesänkningar heliga. Vi gör justeringar på skattesidan och är beredda att göra det för att kunna satsa på skolan. Det är därför som vi i ändringsbudgeten har 1 miljard mer till utbildning totalt sett för innevarande år. Vi säger att vi ska prioritera om. Några av de saker som jag nämnde i interpellationssvaret som handlade om insatser för matematik - det var där diskussionen började - är sådant som också helt saknas i de borgerliga budgetförslagen. Där fanns inte den halva miljarden för nästa år till insatser för speciallärare - betydligt mer än examenspremierna. Där fanns inte heller de 140 miljonerna till nya nationella skolutvecklingsprogram. Jag tror att det är områden där vi också kommer att kunna mötas, om man vågar prioritera.